Fru talman! Matilda Ernkrans har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att bredda remissunderlaget till betänkandet om EU, allmännyttan och hyrorna, inte minst ur ett barnperspektiv. När man upprättar en remisslista finns det ett antal aspekter att ta hänsyn till, och vi anser att vi tillgodosett det när betänkandet remitterats till 90 listade remissinstanser. Remisslistan består av domstolar, myndigheter, kommuner och organisationer. Jag håller med interpellanten om att barnperspektivet är viktigt, och jag förutsätter att några remissinstanser kommer att analysera förslagen i betänkandet även utifrån den aspekten. De instanser jag närmast tänker på är Boverket, Socialstyrelsen och Hyresgästföreningen. Det står dessutom alla organisationer fritt att lämna synpunkter på remissen även om man inte finns med på själva remisslistan. Dessa synpunkter behandlas på samma sätt som de som inkommer från de listade instanserna. Allmänt kan jag i detta skede säga att regeringen inte har någon ambition att lägga fram förslag som leder till marknadshyror eller som tillåter att hyrorna höjs så kraftigt att människor får svårt att bo kvar. Det är heller inte utredningens förslag att hyreshöjningar skulle kunna ske med någon "automatik", som interpellanten skriver, utan endast när man kan påvisa en varaktig bostadsbrist på en viss ort och först efter en hyresförhandling i vilken Hyresgästföreningen är en part. Förslaget i betänkandet går ut på att stärka bruksvärdessystem och inte införa marknadshyror, som felaktigt framförts i debatten. Ett fungerande bruksvärdessystem är ett viktigt skydd för hyresgästerna, däribland barnfamiljerna, mot oskäliga hyreshöjningar och för att de ska känna trygghet inför framtida boendekostnader.

Fru talman! Statsrådet Odell! Jag får tacka för svaret. Men jag har lite grann att tillägga, och det finns en del saker som jag är glad över att vi kanske kan få reda ut i den här interpellationsdebatten. Det är viktigt att en regering lägger fram förslag till riksdagen, till oss riksdagsledamöter, som är väl genomarbetade och bra underbyggda. Det är någonting som jag kräver, och jag tror också att vanligt folk i allmänhet kräver det. Jag känner en oro omkring det. Det har varit lite för mycket av korta remisstider som inför förändringen i a-kassan, orimliga remisstider med remissvar mitt i sommaren, massiv remisskritik som sedan inte har påverkat regeringens förslag, till exempel införandet av vårdnadsbidraget. Nu gäller det allmännyttan. Jag har själv blivit kontaktad av ett antal organisationer och ett antal boende hemma i Örebro län som är arga och besvikna. Det visar sig nämligen när man tittar på den officiella remisslistan för det här utredningsförslaget att den enda folkrörelse som har bevärdigats att få svara på den här remissen är Hyresgästföreningen. Det är självfallet att regeringen inte kan prioritera bort Hyresgästföreningen. Men det finns ju ett antal folkrörelser och organisationer som påverkas av de här förändringarna, som har åsikter om boendet och som har lämnats utanför. Det borde vara intressant för regeringen som underlag till beslut och när vi sedan ska debattera det här i riksdagen att få veta vad ensamstående föräldrar tycker om idéerna om höjd hyra i de flesta av Sveriges större städer. Två tredjedelar av ensamföräldrarna bor i hyresrätt. Vad anser barnrättsorganisationer om att familjers ekonomi påverkas av tankarna i de här utredningarna och att barns trygghet i boendet påverkas av den här utredningen? Det verkar regeringen inte vilja veta något om. Vill man inte veta något slipper man höra talas om det. Det är min åsikt om hur regeringen verkar resonera när det gäller det här fallet. Organisationen Sveriges makalösa föräldrar har till och med fått ett löfte av Mats Odell själv att få vara officiell remissinstans. Ändå fanns de inte med. Hyresgästföreningen hemma i mitt län, i Örebro län, fick också ett löfte av Mats Odell att få en träff här i Stockholm för att prata om de här frågorna. De reste hemifrån mitt län till Stockholm och fick några minuter i foajén med en politisk sakkunnig till Mats Odell. Det här är oroande, och det känns inte speciellt bra om det är så den nuvarande borgerliga regeringen arbetar när man ska plocka in underlag till beslut som vi sedan ska fatta här i Sveriges riksdag. Det här ser jag fram emot att få prata lite mer om med ansvarigt statsråd Odell.
Fru talman! Som representant för Kristdemokraterna och alliansen vill jag säga att barnperspektivet ligger mig nära om hjärtat. Jag vill säga till Matilda Ernkrans det jag sade redan i mitt skrivna svar, nämligen att alla organisationer, och även privatpersoner, är hjärtligt välkomna att komma in med remissynpunkter på den här utredningen. Jag kan försäkra att de kommer att behandlas lika seriöst och noggrant som de som har varit listade och som det har skickats ut till. När det gäller Hyresgästföreningen i Örebro ville de överlämna ett stort plakat till mig. Jag vet inte om det är så man vill bedriva samtal, men man ville tillsammans med fotografer och journalister överlämna ett plakat till mig. Jag hade inte möjlighet att ta emot det när de kom, utan det gjordes av en sakkunnig till mig, alldeles riktigt. Jag har sett plakatet. Jag har tagit del av det. Jag kommer också att läsa Hyresgästföreningens remissvar, självklart. Jag har kontakter med Hyresgästföreningen, dess ordförande och även andra personer, och vill ha en nära dialog, gärna också med regionala organisationer inom hyresgäströrelsen. Men det är väl ändå så att Matilda Ernkrans och hennes parti har en del att själva fundera över när det gäller barnperspektivet i bostadspolitiken. Som jag sade i en tidigare debatt ökade bostadsbristen under den förra mandatperioden mellan 2002 och 2006, under er ledning, från att vara brist i 61 kommuner till att vara brist i 122 kommuner. I de kommunerna bor mer än 60 procent av befolkningen i vårt land. Det är klart att där finns också barnen. Det råder bostadsbrist på fler och fler ställen. Då är det de resurssvaga som kommer i kläm. Det är en effekt av en bostadspolitik som gör att det byggs hälften så mycket i Sverige som i våra grannländer. Det blir de svagaste som kommer i kläm. Det är de som får ta dyra andra och tredjehandskontrakt. Jag vill med bestämdhet hävda att just en dåligt fungerande bostadshyresmarknad som vi har i Sverige slår mot alla men hårdast mot de resurssvaga. Ni har älskat överreglering, subventioner och annan politikerstyrning. Det är en av de viktigaste orsakerna till att bostadsmarknaden ser ut på det här sättet. Det drabbar barnfamiljer och grupper som kan betraktas som svaga. Det är dessutom en dyr och väldigt trubbig politik. Jag tror att för att kunna säkerställa att resurssvaga hushåll ska ha ett billigt boende måste vi göra något helt annat än det som en del debattörer - jag vet inte om Matilda Ernkrans tillhör dem - menar, att hela marknaden måste regleras. Om vi tittar på reglerade marknader runt omkring oss ser vi att de sällan är väl fungerande. De brukar präglas av köer och av brist på de tjänster och varor som man har reglerat. Vi har satsat på just att stödja resurssvaga grupper genom bostadsbidrag, hyresgarantier och förvärvsgarantier i stället för att ge miljardsubventioner till redan miljardstinna byggföretag. Med närmare 3 000 miljoner kronor om året subventionerades ett antal byggföretag som redan hade miljardvinster. Det går inte, Matilda Ernkrans, att tro att vi ska få ett mer barnvänligt boendeförhållande genom att subventionera byggföretagen. Det är genom att se till att utbudet av bostäder ökar, och det är de svaga grupperna som ska ta emot eventuella stöd från samhällets sida, inte de redan väldigt framgångsrika byggföretagen.
Fru talman! Jag tycker att det är rätt symtomatiskt. Kristdemokraten Mats Odell, ansvarig för boendet, börjar med att säga att barnperspektivet är viktigt för Kristdemokraterna. Så brukar det låta i retoriken. Men när man tittar på hur det ser ut i praktiken när ni nu sitter vid makten, när det nu är ni som styr Sveriges utveckling och barns vardag ser det mycket annorlunda ut. Det visade också det svar som jag nu fick av Mats Odell, där han pratade mycket och länge om många saker men inte speciellt mycket om barnens perspektiv. Du sade ju tidigare i en debatt här att du brukar vilja utgå från verkligheten. Varför vill du inte göra det den här gången? Det borde väl ha varit självklart att på den officiella remisslistan hålla det löfte som du gav till Makalösa föräldrar. De skulle ha funnits på den officiella listan, för de kan ju hjälpa dig att se verkligheten som den är för ensamföräldrar som bor i hyresrätt. Det hade också varit idé att låta barnrättsorganisationer vara med på den officiella listan för att få dem att berätta hur verkligheten ser ut för barn i dag i Sverige som bor och finns i hyresrätt. Men, som sagt, i retoriken finns barnperspektivet med men inte i praktiken. Där för man en politik där man glömmer eller offrar barnen. Jag kan ta några ytterligare exempel. Den 1 juli kommer sjukersättningen att sänkas. 70 000 kommer den 1 juli att få sänkt sjukersättning. Sveriges Kommuner och Landsting har räknat ut att 10 000 människor kommer att få gå till socialkontoren som en effekt av förändrade sjukregler. Här finns det vuxna, här finns det föräldrar, och här finns det barn med långtidssjuka föräldrar. Hur påverkas de? Det vet vi inte, och det tog regeringen inte ens reda på när man gjorde de förändringarna. Vi kan ta vårdnadsbidraget. Till och med remissinstanserna kritiserade att förslaget inte hade en barnkonsekvensanalys. Här finns kvinnor och barn i våra storstäder med annan etnisk bakgrund. Det är de som offras. Det ofinansierade kommunala vårdnadsbidraget kommer att införas den 1 juli. Sveriges Kommuner och Landsting har räknat ut att det kommer att kosta 3 miljarder för Sveriges kommuner. Det är resurser som ingen lägger till, resurser som naturligtvis riskerar att tas från alla barn som finns i förskolan. Nu är det dags igen. Nu handlar det om allmännyttan. Barnens röst får inte höras i remissrundan, och man glömde löftet till Makalösa föräldrar. Nu är det barnen i hyresrätten som glöms. Jag är mycket orolig över att det är barnen i hyresrätten som kommer att offras när Odell och hans borgerliga regering framåt hösten tydligen tänker lägga fram ett förslag om förändringar i allmännyttan som är mer ideologiskt präglat än faktiskt format utifrån den verklighet som vi har att leva i, inte minst barnen i allmännyttan. Det skulle vara spännande att höra Odell förklara hur han tänker sig att barnens röst ska få höras när det gäller den här frågan och hur han tänker utgå från barnens verklighet i allmännyttan när han studerar de här remissvaren och när han lägger fram sin proposition.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå in i den här debatten. Men det är klart att det här är frågor som engagerar. Det är frågor som är oerhört viktiga. Det har också en viss bäring på det som vi pratade om här tidigare. Jag blir orolig. I och för sig vill jag tro på vad Mats Odell säger. Han säger så här: Vi från Kristdemokraterna värnar om barnen. Det är de resurssvaga som kommer i kläm. Ja, det är just det som är vårt stora bekymmer när det gäller bostadspolitiken och hur det ser ut. Vi ser också att andelen barn i fattiga hushåll ökar. Enligt siffror som vi har fått från riksdagens utredningstjänst var det 8,4 år 2006, 10,3 år 2007 och 11,3 år 2008, och det ökar ytterligare. Sedan står det om ensamstående med barn, andel barn i fattiga hushåll, procent, förändring från året innan, procentenheter. Det var 14,9 år 2006. Det ökade drastiskt mellan 2007 och 2008, från 21,5 till 26,0. Och man beräknar det till 26,9 år 2009. Det här är en oroväckande utveckling när det gäller barn inom den så kallade fattigdomsgränsen. Då blir ju det svar som Mats Odell ger än mer oroväckande. Tidigare sade Mats Odell också att förutsättningen för att den negativa trenden för hyresrätten ska vända är en fungerande hyresmarknad. Ja, en del borde ju kunna vara att man till exempel lyssnade på många remissinstanser, det som Matilda Ernkrans har tagit upp. Svaret borde väl i stället ha varit att vi ska behålla allmännyttan, att vi ska värna allmännyttan, och att vi ska utveckla den och också se till att man håller hyrorna nere runt det här. För även här finns det en skrämselpropaganda, Mats Odell. En är att man till exempel säger att hyrorna i allmännyttan kommer att höjas med 5 procent per år. Mats Odell säger också att det inte finns något sådant beslut. Man ska då förhandla om detta. Men det här är också en del som ligger i trycket för omvandlingen av allmännyttan och hyreslägenheterna till bostadsrätter. Det här finns inom hela den här sfären, i hela den här cirkeln, och det gör naturligtvis att det känns oroväckande. Precis som Matilda Ernkrans sade är det lätt att här stå och säga att man värnar om barnen och att det är de resurssvaga som kommer i kläm, att det är dem som vi ska göra någonting för. Men hur ser det ut i praktiken? Hur mycket lyssnar man i de här frågorna? Vilka åtgärder vidtar man? Vad är det man vill underlätta för när det gäller att se till att man skapar en trygghet i boendet? Det är en trygghet som tyvärr sätts i väldigt stor gungning i dag. De som i första hand drabbas är de som i mångt och mycket har en svag ställning. Det är ensamstående. Det är barnen. Det är pensionärerna med flera. Detta är en utveckling som jag hoppas att Mats Odell förstår att vi känner en stor oro för, därav engagemanget i dessa frågor.

Fru talman! Inte heller jag hade egentligen tänkt delta i den här debatten, men när Mats Odell svarar Matilda Ernkrans på det här sättet kan jag inte låta bli. Här står Mats Odell och säger till Matilda Ernkrans att han kritiserar den socialdemokratiska bostadspolitiken för att den byggde upp bostadsköer. Det finns all anledning att vara självkritisk från vårt parti. Men det Mats Odell nu gör är ju att öka bostadsköerna i stället. Han medverkar till att bostadsbyggandet går ned. Det blir inte fler hyresrätter för att han bedriver den politik han gör. Det blir inte fler hyresrätter bara för att människor kan omvandla en hyresrätt till ett eget boende. Det blir liksom inte fler lägenheter av det. Att han står här och kritiserar oss socialdemokrater när han faktiskt har varit finansmarknads och bostadsminister i två års tid tycker jag är häpnadsväckande. I min hemkommun Örebro satsar det kommunala bostadsbolaget ÖBO och bygger nytt. Man gör inte det tack vare regeringen, utan man gör det trots den nuvarande regeringen, för man tycker att det är viktigt att se till att det blir fler hyresrätter. Det har det funnits en politisk enighet bakom tidigare. Hur den enigheten ser ut nu när vi har ett borgerligt kommunstyre återstår att se, men det byggs i alla fall, och det här är långsiktiga planer sedan tidigare. Mats Odell står dessutom i den här talarstolen och talar om för Matilda Ernkrans att han har ett tydligt intresse för allmännyttan. Då kan jag säga att förra veckan hade civilutskottet ett betänkande som man debatterade här. Då var inte Odell intresserad av att ens delta i debatten. Det tycker jag visar vilket intresse ministern har. Min fråga till statsrådet är: Hur kan det blir fler hyreslägenheter? Hur kan allmännyttan stärkas när man faktiskt drar ned på bostadspolitiken från regeringens sida? Och hur kan barnperspektivet stärkas när man faktiskt ser till att fler tvingas köpa lägenheter som de inte har råd att köpa medan de däremot har råd att hyra dem? Hur kan det gå ihop i Mats Odells och regeringens huvud? Jag förstår inte det.
Fru talman! Låt mig börja med Eva-Lena Jansson. Hur kan neddragningar bidra till fler bostäder? Ja, jag vet inte hur Eva-Lena Jansson och hennes parti själv har tänkt sig detta. I den sista budgeten som ni hade i regeringsställning var det 3 miljarder i subventioner till produktion av bostäder. I ert budgetalternativ för nästa år är det 250 miljoner. Så där är det kanske samma förklaring som förväntas från Eva-Lena Jansson och hennes parti. Sanningen är, precis som det också konstateras i en rapport från en arbetsgrupp som fanns under den förra socialdemokratiska regeringen, att det är den allmänna ekonomiska utvecklingen som är helt avgörande för nivån på byggandet, alltså efterfrågan och hushållens framtidsförväntningar. Just nu ser vi en ökad inflationsoro. Precis som har sagts i debatten finns det väldigt många som i dag vill sälja. De som vill köpa är färre. Marknaden påverkas naturligtvis av omvärldsfaktorer som gör att människor är mer försiktiga när de gör bostadsinvesteringar. Det slår naturligtvis också på efterfrågan på nybyggnation. Jag vill gärna säga till Matilda Ernkrans att jag beklagar att Makalösa föräldrar uppenbarligen inte fanns med på den här listan. Jag har inte varit medveten om detta. Jag kommer att se till att det omedelbart går i väg ett exemplar av utredningen och en begäran om att de ska komma in med remissynpunkter. Jag är uppriktigt ledsen över att de inte fanns med. Jag är glad över att jag fick reda på detta. Jag kommer att noggrant läsa de synpunkter som de kommer med. Sylvia Lindgren! Ja visst, vi ska behålla och utveckla allmännyttan. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av det. Det vi ändå måste ta fasta på är det som Mona Sahlin faktiskt gjorde. Hon tillsatte en utredning, Michaël Koch, för att försöka avvärja det hot som även hon upplevde fanns, att allmännyttan i Sverige skulle tvingas att övergå till så kallad social housing . Det finns en skillnad mellan Mona Sahlins direktiv och de tilläggsdirektiv som vår regering har gett Michaël Koch. Nu fick han också uppdraget att komma med förslag till att åtgärda det hotet. Den utredningen är som sagt ute på remiss. Jag uppmanar alla som har synpunkter på den att skicka in remissvar. Vi kommer att ta del av samtliga svar som kommer in och väga in dem när regeringen så småningom fattar beslut.

Fru talman! Jag får väl känna viss framgång i och med att minister Odell nu återigen lovar att organisationen Makalösa föräldrar, som företräder ensamstående föräldrar med barn, kommer att få vara en del av den officiella remisslistan. Nu vet jag att de hade tänkt lämna sin remiss ändå eftersom de tycker att det är viktigt att deras synpunkter kommer fram, men det är jättebra att vi återigen får ett löfte från Odell om att de ska finnas med. Jag kan känna viss oro över den nonchalans som man ändå verkar visa detta. Det är som om det är först nu som Odell upptäcker att det inte finns med några organisationer som företräder de barn som bor i allmännyttan. Om man verkligen är intresserad av hur barnen påverkas av förändringar i allmännyttan borde det ha varit något man funderade på när man satte ihop den officiella remisslistan. Men, som sagt, detta är ett litet steg på vägen. Vi har fått ett nytt löfte, och jag hoppas också att Mats Odell läser de olika remisser som skickas in just utifrån barnperspektivet, för det är oerhört viktigt. Jag skulle önska att Odell kunde lova att han inte tänker sälja ut barnen i allmännyttan. Jag skulle önska att han kunde lova att värna allmännyttan, utveckla allmännyttan och låta barnen i allmännyttan gå före - att han kunde lova att barn kunde känna trygghet i sitt boende helt enkelt därför att Sverige tjänar på rättvisa.

Fru talman! Det är väldigt enkelt, Mats Odell, att säga att man vill behålla allmännyttan, värna hyresrätten och utveckla den, men var är initiativen? Se på verkligheten som den ser ut, inte minst här i Stockholmsregionen! Hyresrätter omvandlas på löpande band. Det sker dagligen, och det är hur mycket som helst. Det är bara att gå in och titta på hemsidorna. Det är bara att se hur det ser ut. Samtidigt blir det en splittring i de här diskussionerna, som jag har försökt föra fram tidigare. Där är det som Matilda Ernkrans lyfter fram, barnperspektivet, väldigt viktigt. I många av allmännyttans områden har vi jobbat för att få en mångfald. Där bor personer med funktionsnedsättningar, där bor äldre, där bor yngre, där bor barnfamiljer och så vidare. Det är de här krafterna som nu sätts mot varandra. Det blir ett stort bekymmer. Tyvärr ökar nu utbudet av bostadsrätter, vilken är en anledning till att det blir färre hyresrätter. Man skapar en osämja inom allmännyttan och bland dem som bor där. Man säger lätt att det är klart att vi ska utveckla och värna hyresrätten, men vad är det då för initiativ man tar? Vad gör man för att underlätta för dem som vill bo kvar i hyresrätt och ha den valfriheten? Frågan kvarstår. Tyvärr har vi i den här debatten inte fått något som helst besked om den framtida inriktningen annat än att ombildning och utförsäljning väl lär fortsätta även i framtiden.
Fru talman! Jag begärde ordet därför att Mats Odell stod här och kritiserade den socialdemokratiska regeringen. Han verkar knappt inse att det är han som är bostadsminister. Det är klart att jag tycker att det är viktigt att vi satsar. Mats Odell frågar mig om vår nedtrappning. Det är klart att om vi har en regering som sänker skatten med 80 miljarder får det konsekvenser också för vår budget. Konstigt vore annat. Vi satsar 250 miljoner under 2008, 600 under 2009 och 700 under 2010. Vad satsar regeringen 2008? Noll. Vad satsar regeringen 2009? Noll. Vad satsar regeringen 2010? Noll. Det är lite mer pengar som vi satsar, Mats Odell. Vi gör dessutom en miljardsatsning på miljonprogrammet, det vill säga de stora bostadsprogrammen. Ett sådant område har jag själv vuxit upp i, och jag vet att det på en del ställen behövs omfattande renoveringar. Vi stärker allmännyttan, och vi ser att allmännyttan är viktig eftersom många hyresrätter finns hos just allmännyttan. Många barn bor där. Precis som Matilda Ernkrans framhöll är detta en viktig fråga. Då väljer Sveriges bostadsminister att prata om den socialdemokratiska bostadspolitiken i stället för att faktiskt svara på vad han själv tänker göra för att stärka allmännyttan. Jag tycker att det är häpnadsväckande.
Fru talman! Först vill jag ta upp det Matilda Ernkrans säger. Nej, vi har inte alls glömt barnen. Jag räknade ju upp de remissinstanser som har att tillvarata barnperspektivet: Socialstyrelsen, Boverket och Hyresgäströrelsen, för att nämna några exempel. Ditt påstående kan jag faktiskt inte köpa. Jag ska också säga att perspektivet att allmännyttan skulle vara det enda alternativ som finns för Sveriges barnfamiljer är lite snävt. Vår ambition är att Sveriges barnfamiljer, antingen de har en eller två vårdnadshavare, ska ha ett rikt utbud av valmöjligheter. Många vill kanske ha en hyresrätt, andra vill ha en bostadsrätt. En del vill ha ett radhus, andra vill hitta ett hus på landet. Det vore mig fjärran att satsa bara på en av dessa möjligheter. Vi måste se till att det finns en vid valmöjlighet. Vi satsar nu dessutom på ägarlägenheter, som innebär en ny upplåtelseform. Det är kanske inte alla som flyttar in direkt i en sådan, men det blir personer som lämnar andra boendeformer, och vi får i gång flyttkedjor. Till slut blir en billig hyresledighet ledig för någon ung person eller en ung familj. Det måste byggas mer. Det är väldigt viktigt. Sylvia Lindgren låter som om hon och hennes parti skulle vara garanten för att ingenting ombildades. Under de två föregående mandatperioderna ombildades under er ledning 73 000 hyresrätter i Sverige till bostadsrätter. Eva-Lena Jansson talar om de 15 miljarder som enligt Mona Sahlin ska fram till upprustning av det så kallade miljonprogrammet, som ni har lämnat efter er i ett skick som nu kostar inte 70 miljarder som man trodde utan - jag såg en siffra häromdagen - 400 miljarder. Så mycket kostar det att städa upp efter byggnation och förfall av detta. Där räcker inte de 15 miljarderna, som ju huvudsakligen skulle bestås av andra, kommuner och det privata näringslivet.